Herr talman! Med tanke på den snäva budget som finansministern presenterat för oss i år förstår man att t.o.m. statsminister Erlander, som dock många gånger visat prov på en ovanligt rik fantasi, haft svårt att finna någon utväg för att popularisera regeringens politik. I samband med Ulla Lindströms avhopp iscensatte han en happening som helt plötsligt ledde till att vi inte bara fick ett kvinnligt statsråd, jag tänker då på Alva Myrdal som vi alla känner väl och högt uppskattar, utan också en ny familjeminister som statsministern inte ens hade träffat före utnämningen. Varför denna oerhörda brådska? Det måste väl ändå betyda att statsministern ansåg att regeringens försummelser på det familjepolitiska planet var större och påtagligare än på andra områden. Var för lät han annars den sedan länge till industriminister utpekade statsrådskandidaten Krister Wickman få stå över till nästa gång. Wickman påminner osökt om den kapplöpningshäst om vilken det sades att han alltid är anmäld, sällan startar och aldrig kommer i mål. Jag förstår att statsministern känner oro inför svenska folkets reaktion med anledning av den snävhet, med vilken kraven på en aktiv familjepolitik har bemötts i statsverkspropositionen. Dess värre har det under en lång följd av år varit så, att regeringen sagt nej till oppositionens förslag om en utbyggnad av samhällets stöd till barnfamiljerna, vartill givetvis också räknas de ofullständiga familjerna, de ensamstående barnförsörjarna. Jag syftar här på de förslag som vi år efter år lagt fram om utbyggnad av daghem och lekskolor. Det befogade i den kritik, som framförts mot regeringens sätt att handlägga dessa viktiga frågor, kan inte längre fördöljas. Statsrådet Odhnoff säger i en av sina första intervjuer att barndaghem, fritidshem och lekskolor ligger henne varmt om hjärtat, och man får hoppas att hon skall få gehör hos finansministern för de ökade krav som oundvikligen måste ställas på statskassan, om hennes roll som familjeminister inte skall bli totalt innehållslös. Undrens tid kanske inte är förbi och finansministern kanske är en sådan trollkarl, att han trots det nuvarande skärpta ekonomiska läget kan skaka fram de medel som erfordras för en verkligt aktiv familjepolitik, ett konststycke som han i varje fall under den tid jag har varit i riksdagen inte särskilt intresserat sig för, fastän det ekonomiska klimatet varit betydligt bättre än det för närvarande är. Även om det är frestande skall jag avstå från att här kommentera vissa Övriga intervjuuttalanden av fru Odhnoff. Jag skall i stället uttala den förhoppningen, att hon i sina försök att sätta sig in i det stora problemkomplex som familjepolitiken utgör studerar de motioner, som folkpartiet år efter år väckt och vari det framförs krav på en samlad målsättning på familjepolitikens område och på en ordentlig utredning av hela det komplex, som frågan om barntillsyn, daghem och familjedaghem utgör. En mycket viktig del av familjepolitiken är också hur skattesystemet är utformat och hur de kontanta bidrag som utgår till familjerna kompletterar systemet för samhällets stöd till barnfamiljerna. Den gifta kvinnan bör ha frihet att välja mellan att arbeta i hemmet och att yrkesarbeta. En förutsättning för en sådan valfrihet är att hon har möjlighet att lämna hemmet och barnen och kan känna sig trygg för att dessa blir omhändertagna under hennes bortovaro. Härför fordras en kraftig utbyggnad av samhällets resurser för barntillsyn bl.a. genom daghem och lekskolor. Under de senare åren har behovet av kvinnlig arbetskraft på åtskilliga områden blivit alltmer skriande, och det är detta som har aktualiserat kravet på ökade samhällsåtgärder för förskolebarn. Tyvärr har dock utbyggnaden av tillsynen av dem inte alls skett i takt med den ökade efterfrågan. De gifta kvinnorna har nämligen i stigande grad valt att ägna sig åt förvärvsarbete, och de har också av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder stimulerats härtill. Bristen på daghemsplatser har dock gjort att många familjer fått nöja sig med provisoriska lösningar för barnens omhändertagande och t.o.m. i vissa fall nödgats lämna sina barn utan tillsyn. Under år 1966 beslöt riksdagen en betydande ökning av det statliga stödet till barnstugeverksamheten, och man syftade till en kraftig utbyggnad av barntillsynen. Stödet utgår dels i form av bidrag till anordnandet av barnstugor och dels till driften av dessa. Enligt socialstyrelsens undersökningar har kom munerna det senaste året satt i gång en mycket omfattande utbyggnad av daghem och gemensamma barnstugor. Tydligen har det utökade statliga stödet haft en välbehövlig stimulerande effekt på kommunerna. Fram till den 1 juli 1968 räknar man med en utökning av mellan 10000 och 12000 nya platser, vilket tillsamman med de nuvarande 13 000 platserna gör cirka 25 000. Trots den ökningen — alltså nästan en fördubbling av det tidigare antalet — kvarstår ett hopplöst avstånd mellan tillgång och efterfrågan. Det finns nämligen över 400 000 barn i åldern 2—5 år. Det måste alltså dröja en mycket avsevärd tid innan daghemsverksamheten kan utbyggas så, att den svarar mot behovet. Fru Ekendahl berörde nyss i sitt anförande samma problem och uttalade sin tillfredsställelse över den utbyggnad av daghem som pågår inom kommunerna. Jag hade också väntat mig att hon skulle ha tagit upp frågan om familjedaghemmen som ett nödvändigt komplement till daghemmen. Hon gjorde inte det, men jag hoppas att hon har samma åsikt som jag i fråga om behovet av dessa familjedaghem i nuvarande läge. Det är såvitt jag kan finna nödvändigt att andra möjligheter, däribland kanske främst familjedaghemmen, tas i anspråk i största möjliga utsträckning. Den tillsynsformen, som till stor del är organiserad av kommunerna, måste ses som ett mycket värdefullt komplement till daghem och lekskolor. Men den saknar alltjämt statligt stöd, trots att den måste betraktas som ett likvärdigt alternativ till daghemmen. Många familjer anser att familjedaghem rent av är att föredra framför daghem, särskilt då det gäller känsliga barn som har lätt att bli infekterade. Naturligtvis gäller det också i alla fall då kommunerna inte har anordnat daghem eller när familjerna bor långt från de daghem som finns. Frågan om statsbidrag till familjedaghemmen har vid flera tillfällen varit uppe i riksdagen och har understötts både av socialstyrelsen och av familjeberedningen. Man hade tänkt sig att bidraget skulle utgå med viss del av den av kommunen fastställda ersättningen, och det förefaller ytterligt angeläget att familjedaghemmen på detta sätt blir samordnade med barnstugeverksamheten. Något bidrag föreslås emellertid inte heller i årets statsverksproposition, utan det hänvisas endast till pågående utredning om familjedaghemsverksamheten. Behovet av dessa familjedaghem är dock klart fastslaget redan i tidigare utredningar, och det kan knappast finnas någon anledning att avvakta ytterligare utredningar för att inse att behovet av statligt stöd för denna form av barntillsyn. Det finns ju knappast någon anledning att inte ge samhällets ekonomiska stöd till dessa familjedaghem så länge bristen på daghemsplatser är så enorm och det är den enda tänkbara lösningen för många mödrar som på grund av platsbrist blir avvisade från daghemmen. Dessa får nu själva bära den ökade kostnaden för vården i familjedaghem och kommer alltså oförskyllt i ett ekonomiskt sämre läge än de som har turen att få in sitt barn på det statsunderstödda daghemmet. Jag vill i detta sammanhang också påpeka det angelägna i att barntillsynsverksamheten kompletteras med någon form av barntillsyn i de fall då barn till följd av sjukdom inte kan lämnas till daghem eller lekskola. Då det gäller lekskolor vill jag beklaga att riksdagen föregående år tog bort allt statsbidrag till sådana lekskolor som inte är integrerade i s.k. gemensam barnstuga. Det är fara värt att den indragningen kommer att leda till att den önskvärda utbyggnaden av dessa lekskolor bromsas upp. Lekskolorna har en utomordentligt stor betydelse för förskoleundervisningen och för att förbereda barnen för grundskolan. Många barn behöver en sådan sysselsättning som de får i lekskolorna, möjlighet att träffa andra barn och inte minst den stimulans för sin fantasi som alla barn så väl behöver och som de kanske mera sällan kan få inom det egna hemmets väggar. Vad jag nu har sagt gäller inte bara barn till förvärvsarbetande mödrar utan i lika hög grad barn i familjer där modern arbetar hemma och där det ur både barnets och moderns synpunkt är viktigt med åtminstone några timmars avkoppling per dag. Man kan tycka att det bidrag som tidigare utgått till dessa särskilda lekskolor med 100 kronor per barn och år kunde ha fått utgå också i fortsättningen. Att bidraget slopades skylldes på att detsamma var så litet att det i stort sett saknade betydelse för skolornas drift. Men med den ansträngda ekonomi som dessa skolor kämpar med kan man inte bortse från att varje bidrag är mycket välbehövligt. Herr talman! De former av barntillsyn, som jag nu berört och som många gånger är en nödvändig förutsättning för att mödrarna skall kunna ta förvärvsarbete, är en mycket viktig del av samhällets stöd till barnfamiljerna. Som jag tidigare nämnde är det dessutom av central betydelse hur skattesystemet utformas. Jag vill först som en huvudprincip fastslå att familjebeskattningen bör vara så utformad att den inte gynnar vare sig den familj där hustrun arbetar i hemmet eller den där hon förvärvsarbetar. Det ekonomiska utbytet av förvärvsarbete bör rimligtvis vara så pass tillfredsställande att det lönar sig för båda makarna att arbeta utanför hemmet. Tyvärr har avbränningar i form av skatt och omkostnader för hemmet och barnen många gånger slukat så stor del av inkomsten att det inte har blivit något netto av hustruns förvärvsarbete. ning har länge stått på önskelistan för de familjer där hustrun förvärvsarbetar. Genom den nuvarande utformningen av förvärvsavdraget har i den delen önskemålen tillgodosetts och en viss lättnad åstadkommits för barnfamiljerna.

De blir då beskattade som ogifta och kommer att drabbas av den s.k. unkarlsskatt som ligger inbakad i skatteskalan för ogifta. De kommer sålunda inte till någon del i åtnjutande av de lättnader som eljest med vårt nuvarande system tillkommer gifta personer. Det är kanske inte så mycket att säga om det. Och faktum kvarstår att flertalet gifta, även sådana utan barn, kommer att ha fördel av sambeskattningen. Man kan fråga sig om det verkligen föreligger anledning att skattemässigt premiera gifta personer utan barn framför ogifta personer. Den ursprungliga anledningen till sambeskattningen har angivits vara att två gifta personer kan leva billigare än två ogifta. Därför hade ett gift par större skattekraft än två ogifta personer och skulle alltså betala mera skatt. Förmodligen är det alltjämt i princip så att två barnlösa makar lever om inte billigare så i varje fall inte dyrare än två ogifta personer. Men ändå betalar de upp i ganska höga inkomstlägen mindre skatt än två ensamstående med motsvarande inkomster. De ensamstående får alltså betala en extraskatt. Man kan förstå att detta uppfattas som en orättvisa av många ensamstående, som kanske har stor försörjningsbörda mot anhöriga. En av anledningarna till att äktenska pen alltjämt favoriseras skattemässigt måste vara att man i skattesystemet inte har dragit gränsen tillräckligt klar mellan barnfamiljer och familjer utan barn. Att barnfamiljerna på ett eller annat sätt genom skattereduktion eller kontanta bidrag måste få ett förbättrat ekonomiskt stöd är självklart. Men för att en eventuell skattereduktion helt skall kunna komma de familjerna till godo fordras en klar gränsdragning mellan dem och övriga familjer i skattehänseende. Jag är helt införstådd med att det inte går att på en gång genomföra en sådan förändring i vårt skattesystem, utan att det måste ske successivt och med särskilda hänsyn till de svårigheter som kan uppkomma vid en övergång från ett system till ett annat. Men vi borde en gång för alla göra målsättningen klar, vilket för mig betyder en reform av skattesystemet med sikte på individuell beskattning, som inte favoriserar vare sig civilstånd, hemarbete eller förvärvsarbete. I folkpartiets program har man också klart angivit den målsättningen för en revidering av vårt skattesystem. Förutom de eventuella skattelättnader som i ett sådant system kan komma barnfamiljerna till del bör systemet naturligtvis kompletteras med höjda barnbidrag, som kanske skall bli större för familjer i låga inkomstlägen än för Öövriga familjer. Herr talman! Jag har i mitt anförande berört några av de punkter jag anser vara väsentliga för en familjepolitik som skall syfta till att ge mesta möjliga trygghet såväl ekonomiskt som personligt för både familjer och ensamstående med eller utan barn.

Herr talman! I ett avseende har år 1966 varit ett märkesår för Norrland. För första gången på länge kan en mindre folkökning noteras även inom den landsdelen. Ökningen är inte stor, och man får misstänka att den yrkesverksamma delen av Norrlands befolkning minskat något även 1966. Den långvariga utflyttningstrenden har emellertid brutits, och det hoppas jag uppfattas som en glädjande företeelse även av folk som bor i storstadsområdena, där ju trängseln och köerna är så besvärande. Orsaken till denna utveckling måste nog främst tillskrivas den aktiva lokaliseringspolitiken. Av de redogörelser som lämnats framgår att den haft en mycket god sysselsättningseffekt och varit en god stimulans åt främst det redan befintliga näringslivet inom det norra stödområdet. Vissa erfarenheter av den förda lokaliseringspolitiken kan redan nu dras. Den har t.ex. inte i så hög grad bidragit till nyetablering av företag, utan främst stimulerat redan befintliga. Detta har varit en missräkning för områden med förut svag industrialiseringsgrad. Lokaliseringspolitiken kan tydligen inte på ett tillräckligt sätt stödja dessa områden. Den negativa befolkningsutvecklingen i just dessa områden går nu mycket snabbt. Om inga åtgärder vidtas snart, kan mycket stora delar av vårt land inom något årtionde befolkas nästan uteslutande av åldringar och bli ödebygd. Många av de i dag till synes livskraftiga tätorterna kan då få stora svårigheter att bestå som serviceorter. De kan enligt min mening över huvud taget inte bestå enbart med serviceuppgifter som underlag för sysselsättningen. Dessa problem har tidigare aktualiserats från centerpartiet bl.a. genom motioner, som emellertid avvisats av riksdagsmajoriteten. Det har, enligt uppgifter i statsverkspropositionen, inom Kungl. Maj:ts kansli tillsatts en arbetsgrupp, som skall pröva åtgärder för att tillförsäkra glesbygdsbefolkningen en rimlig samhällelig och enskild service. Gruppen har börjat gå igenom resultaten av den pågående upprustningen av åldringsbostäder i glesbygden, möjligheterna att effektivisera den öppna åldringsvården och åtgärder för att förbättra kommunikationer och annan service. Det gäller alltså främst åtgärder för att så smärtfritt som möjligt för de kvarboende avveckla bebyggelsen inom glesbygden. Inrikesministern redovisar vidare i statsverkspropositionen att han satt i gång olika undersökningar om urbaniseringsproblemen och = storstadsproblemen, beroendet och det inbördes samspelet mellan tätortsregioner, ett forskningsprojekt kring glesbygdsproblemen och ett utredningsarbete om lokaliseringspolitikens mål och medel. En arbetsgrupp har börjat behandla frågan om regionala befolkningsprognoser. Alla dessa undersökningar sysslar med väsentliga uppgifter främst när det gäller att lära känna samhällsförändringarna, deras funktioner och deras innebörd för individ och produktion. Det är utredningar som kan ha ett betydande värde för samhällspolitikens utformning i framtiden. Man frågar sig bara varför regeringen under senare år, liksom i de nu uppräknade exemplen, förbehåller sig så många utredningar som egna kansliutredningar. Jag vill gärna instämma i vad generaldirektör Bertil Olsson i arbetsmarknadsstyrelsen enligt referat uttalat vid en konferens om inlandsproblemen: » Vi har inte tid att vänta på långa utredningar, vi måste göra något omedelbart.» En del åtgärder kan nog prövas i en enklare omgång än i en ingående svensk utredning. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till ett förslag som arbetsmarknadsstyrelsen för kort tid sedan redovisat och vilket innefattar saker och ting som faktiskt är värda att prövas och som jag hoppas också snart kommer att prövas. För egen del vill jag bidraga med ytterligare ett par exempel. Domänverkets skogar i inlan det och i Lappmarken borde, liksom enskilda skogar och allmänningsskogar, stå till förfogande som sysselsättningsobjekt för svårplacerad arbetskraft. Det är väl ett ganska märkligt förhållande att staten inte själv upplåter arbetsobjekt i sådana sammanhang. Vidare tycker jag att vissa militära och andra statliga tillverkningar kunde startas eller läggas ut till befintliga företag. Åtskilliga andra åtgärder kan diskuteras som provisorier och som försöksverksamhet innan en utredning kommit fram till mera övertänkta åtgärder. Det är enligt min mening nödvändigt att åtgärder vidtages omedelbart. Så, herr talman, några ord om bostadsbyggandet. För att trygga en hög bostadsproduktion har riksdagen enhälligt under de två senaste åren besiutat om särskilda skrivelser till Kungl. Maj:t rörande samordningsfrågor och kreditfrågor. Regeringen har tydligen inte tagit dessa beslut ad notam förrän efter valnederlaget i höstas. Då tillsattes — som så många gånger förr — en ny kommitté. Så sent som i går kväll meddelades att en uppgörelse träffats mellan regeringen och olika kreditinstitut om kapitalförsörjningen till bostadsbyggandet för innevarande år. Det är anmärkningsvärt att regeringen dröjt så länge med att vidtaga åtgärder. Ansvaret för de svårigheter och störningar bostadsbyggandet varit utsatt för under de senaste två åren vilar därför tungt på regeringen. Störningarna på bostadsbyggandets område inleddes med den tvära omkastningen 1965 av bostadsbyggandets lokalisering. Centerpartiet föreslog då en mera välplanerad och lugnare omfördelning till ett mera omfattande byggande i storstadsregionerna. Bostadsbyggandet där har inte alls ökat så som avsågs och ute i övriga landet har byggnadsverksamheten dragits ned på ett olyckligt sätt. Nu kan konstateras att den mening centerpartiet då gav till känna hade fog för sig. Bostadsbyggandet har kommit i otakt. Det bostadsbyggnadsprogram, som riksdagen fattade beslut om år 1965 och som gick ut på en miljon lägenheter på tio år, måste nu i hög grad vara hotat. Enligt bostadsstyrelsens beräkningar skulle denna målsättning kräva 95 000 igångsättningar i år, 98 000 år 1968 och 101 000 år 1969. Årets igångsättning föreslås i stället bli sänkt till 90 000 lägenheter. Detta måste återverka negativt på antalet färdigställda lägenheter under kommande år. — Det finns emellertid också en reservation för att målsättningen 90000 igångsättningar i år skall kunna uppnås. Det heter i finansplanen att en friktionsfri tillförsel av kapital är en förutsättning för att byggande av 90000 lägenheter skall kunna igångsättas. Med tanke på vad som hänt 1965 och 1966 är detta en icke oväsentlig reservation. Av statsverkspropositionen framgår också att avståndet mellan antalet inflyttningsfärdiga och under byggnad varande lägenheter under de senaste åren blivit större. Det måste betyda att regeringspolitiken lett till längre byggtider med ty åtföljande högre byggnadskostnader än vad som varit nödvändigt. Detta har bl.a. medfört att antalet inflyttningsfärdiga lägenheter 1966 beräknas ligga cirka 10 procent lägre än 1965, vilket betyder ungefär 10 000 färre lägenheter. I stället för längre byggnadstider under senare år borde rationaliseringen inom byggnadsnäringen medföra kortare byggnadstider.

Meddelandet om att en uppgörelse om kreditfrågan hade träffats med bankerna är sannerligen en nyhet och jag hoppas att den är god sådan. Jag förutsätter att den innebär en sådan periodisering av kapitaltillflödet för det kommande året att en riktig fördelning av igångsättningen kan åstadkommas. Om så inte är fallet kan denna uppgörelse knappast ha något större värde eller någon större betydelse. Man får verkligen hoppas att uppgörelsen inte är så lös och innehållslös som inrikesministerns uttalanden under tidigare år, när det gällt förutsättningarna för genomförandet av riksdagens beslut på bostadsområdet. Man kan också undra vad som hindrat inrikesministern från att långt tidigare ta kontakt med bankerna för att samordna kreditgivningen, myndigheternas och kommunernas planering med riksdagens beslut. Riksdagen har ju skrivit till Kungl. Maj:t om detta de två senaste åren. Efter denna långa väntan finns det nu anledning att hälsa överenskommelsen med tillfredsställelse. Det har sagts att det är en moralisk överenskommelse mellan bankerna, riksbanken och regeringen. Hittills har vi inte kunnat konstatera att regeringens löften i bostadsfrågan hållits särskilt bra. Huruvida denna överenskommelse kan åstadkomma en friktionsfri kapitaltillförsel till bostadsbyggandet beror i inte ringa grad på om regeringens löften hålles.

Herr talman! Från borgerligt håll brukar vi ibland klaga på att radio och TV gynnar regeringspartiet genom att ge det partisk publicitet. Kanske det ligger något i dessa klagomål, men man kan också peka på fall där statliga massmedia varit verkligt elaka mot de makthavande. Ett sådant fall var det när TV i nyårsnattens tillbakablick på det gångna året plockade fram en film där man fick höra statsministern raljera med oppositionen för att vi varnat för svårigheter som väntade det svenska folkhushållet. I ljuset av vad var och en visste den 31 december 1966 om nog så påtagliga ekonomiska bekymmer för landet gjorde statsministern en verkligt slät figur. Att han hade fel och att oppositionen hade rätt kunde inte ha dokumenterats mera övertygande. I dag är det andra formuleringar som går ut via radio och TV. Från finansministerns anförande har jag noterat — jag tror att det blir ett ordagrant citat — hur han resonerade när han höll på med budgetarbetet i höstas. Han sade: »Jag bedömde läget som så allvarligt att man fick bryta med mycket av de gamla konventionella uppfattningarna, om man över huvud skulle föra en anständig finanspolitik.» Herr talman! Kärvare kunde väl knappast kritiken av de gångna årens regeringspolitik kunnat formuleras. Hade det inte varit i denna kammare och i nådens år 1967, hade man kunnat tro att det inte varit Gunnar Sträng utan Gunnar Svärd som yxat till ett så bistert omdöme. Att regeringen omsider insett att läget är allvarligt är tacknämligt. Att insikten kommit så sent är beklagligt, och det har inneburit onödiga påfrestningar för vårt land. Så mycket om vad som varit. Vad så beträffar den budget som finansministern nu lagt fram noterar herr Sträng belåtet att den inte givit anledning till, som han sade, »fullt så uttalade jeremiader om regeringens ekonomiska politik». Budgeten är bättre än tidigare budgeter, det är helt klart. Ökningstakten på utgiftssidan är mindre, nyinrättade statstjänstemannasysslor är t.ex. bara en fjärdedel av vad man varit van vid från tidigare år. Några nya utgiftskrävande reformförslag finns inte på utgiftssidan. Det är därför rimligt att förmoda att motförslagen till budgeten inte kommer att bli särskilt genomgripande vare sig på inkomstsidan eller på utgiftssidan. En punkt är emellertid särskilt intressant, och den har naturligt nog redan uppmärksammats under debatten av många talare. Det är en nyhet som kallas den näringspolitiska fonden. Redan presentationen av fonden ger anledning till erinringar. Att koppla fonden samman med en höjning av omsättningsskatten är fullständigt orimligt. Jag skulle rent av vilja säga att det är ovärdigt att på det sättet försöka slå blå dunster i ögonen på allmänheten och göra gällande att denna skattehöjning kommit till för att trygga de anställda i deras sysselsättning. Höjningen av omsättningsskatten är regeringens reaktion på de alltför stora inkomstökningar som avtalen resulterade i. Den skattehöjningen hade säkerligen kommit till stånd fonden förutan. Däremot är det helt klart att om regeringen inte hade bestämt sig för att vilja låna ut 500 miljoner, som staten inte har, hade staten inte behövt låna upp dessa 500 miljoner kronor; den hade klarat sig med motsvarande mindre upplåning. När man väl konstaterat detta, måste man också sätta ett stort frågetecken för påståendet att fonden bildats för att trygga de anställda. Varför skulle ett lån till ett företag bli mera trygghetsskapande om pengarna passerat en statlig fond? Att staten lånar upp 500 miljoner kronor i marknaden betyder att marknaden mister förmågan att låna ut dessa 500 miljoner direkt till låntagare. Herr Sträng talade visserligen om ett extra tillskott, men i den mån han inte tänkt låna ut nyskapade, inflationsdrivande pengar, är ju det uttrycket helt vilseledande. Den totala utlåningskapaciteten ökar inte med ett öre genom uppläggningen av denna nya fond. Och som sagt: nog är det väl övertro att mena, att de 500 miljonerna blir mera välsignelsebringande för att en departe mentschef i ett mellanskede har fått lägga händerna på dem. Herr Gustafson i Göteborg hade naturligtvis rätt, när han i sitt inlägg strök under att kravet på kapitalfördelningen i första hand måste vara att kapitalet går till effektiv produktion. Vad som är effektiv produktion kan ofta vara mycket svårt att avgöra; och ännu svårare är det att säga vad som på lång sikt kommer att förbli effektiv produktion. För att klara ut detta behövs det både statliga bedömare av typen långtidsplanerare och branschfolk från näringslivet. Finansministern sade att man kunde iaktta hur de gamla demarkationslinjerna mellan stat och privat näringsliv flyttas. Men i omedelbar anslutning till det förklarade han — och jag tror att många noterade detta med tacksamhet — att han inte blivit entusiastisk av vad han sett av effektiviteten i totaldirigerad ekonomi. Vi har här i landet en blandekonomi, där den dominerande ingrediensen är det fria näringslivet. Detta har visat sig vara en god dosering. Att blanda in mer av statsdirigering kan komma att visa sig vara ett farligt misstag, ett misstag som vi i dagens läge inte kan riskera. Att ta dagens svårigheter inom näringslivet till utgångspunkt för ett krav på ökade statliga ingrepp är ganska märkligt. Svårigheterna har till stor del uppstått genom regeringspolitiken. Finansministern uttryckte det drastiskt så, att han hållit företagen i kragen för att de inte skulle bli välmående och kunna betala sina anställda alltför goda löner. Ja, faktiskt har den regeringspolitiken lyckats så väl, att alltför många företag nu är tvungna att friställa också gamla goda medarbetare. Det är skäl att erinra om högerns gamla talesätt: den första försvarslinjen mot arbetslöshet går genom välkonsoliderade företag. Med en näringspolitisk fond åstadkommer man ingen förbättring totalt sett. Vad den ene kan vinna förlorar den andre. Mera arbete och mera spa rande är den enda vägen ut ur våra bekymmer. Herr Nilsson i Bästekille formulerade detta mycket bra för en stund sedan. Men för att vi skall kunna räkna med mera arbete och mera sparande måste det löna sig att arbeta, och värdet av sparandet måste vara tryggat. Det är grundvalarna som all välfärd vilar på. På samma sätt som jag nyss erinrade om en gammal högerformulering kan jag erinra om att kraven på att det skall löna sig att arbeta och att penningvärdet skall skyddas är gemensamma för hela den borgerliga oppositionen. Detta är en ny påminnelse om att oppositionen har ett gemensamt ansvar. Vi som är verksamma inom de olika partierna måste ständigt ha detta klart för oss. Det är utomordentligt värdefullt att kraven formuleras också från väljarhåll. Så sent som i tidningarna i dag kan man läsa ett uttalande av styrelsen för Samling för framsteg, som påpekar att dagens läge ställer större krav än någonsin på samförstånd och sammanhållning mellan oppositionspartierna. Den bedömningen är säkert riktig. Både med tanke på dagens besvärliga balansstörningar i ekonomien och med tanke på att det är riksdagsmannaval nästa år är det nödvändigt att oppositionen uppträder så att den vinner förtroende. Personligen menar jag att det inte behöver betyda enad front i alla lägen. Lika väl som det inom partierna bör kunna tolereras att det finns olika uppfattningar, bör man kunna tolerera att de skilda oppositionspartierna ibland intar olika ståndpunkter. Huvudsaken är att man inte misstänkliggör och nedvärderar varandras uppfattningar. Den kraftförlust som inbördes gräl resulterar i har vi inte råd med. Inte heller har vi råd att undvara den styrka som ligger i god kontakt, aktivt samarbete och sammanhållning kring det väsentliga. Styrkan behövs för att 1968 uppnå ett regimskifte och för att sedan i regeringsställning bygga välstånd på säker grund.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan påstod att jag skulle ha valt ett dåligt exempel då jag nämnde Uddevallavarvet. Jag nämnde det som ett exempel på företag där en statlig inblandning förekommit, och jag vidhåller att det inte är något fel på det exemplet. Herr Johansson låter det gå troll i orden; då han talar om den näringspolitiska fondens 500 miljoner, så gör han det som om det vore fråga om något slags nya pengar som skulle ställas till näringslivets förfogande. Så är naturligtvis ingalunda fallet; dessa pengar plockar man bort från kreditmarknaden, såsom jag framhållit i ett tidigare anförande här i dag, och på det sättet undandras de kanske den småföretagsamhet som annars måhända varit ett bra mycket effektivare medel för att upprätthålla den sysselsättning vi önskar. Vad det här är fråga om är att man försöker skapa en fond på 500 miljoner kronor som skall ställas till regeringens förfogande, som regeringen skall få lov att leka med. Inte ens finansministern har i dag velat deklarera under vilka former denna fond skall arbeta, och därför är det ganska svårt att diskutera den. Vi har från högerpartiets sida aldrig sagt att vi står främmande för tanken att vissa hjälpåtgärder av ett eller annat slag kan behövas. Det har vi visat t.ex. då vi röstade för Uddevallavarvet. Vi är naturligtvis beredda att diskutera saken. Det egendomliga är bara det att man från socialdemokratiskt håll helt hastigt tycks ha fattat misstro till riksdagens förmåga att göra bedömningen, och det är tydligen därför man vill lägga bestämmanderätten uteslutande hos regeringen och därmed ge den möjligheter att skapa ett statligt inflytande som jag tror är olyckligt både för sysselsättningen och för framstegsutvecklingen i vårt land.

Herr talman! Jag ber att få börja med att rent parentetiskt rikta en gensaga mot herr Johanssons i Trollhättan onyanserade teckning av oppositionens inställning till en sådan här näringspolitisk fond. Från folkpartiets sida har det i dag helt klarlagts att om man kan skapa en sådan fond som verkligen blir ett tillskott till vår blesserade kapitalmarknad så är man naturligtvis ifrån vår sida tillfredsställd; man kan naturligtvis ha sina dubier när det gäller möjligheterna att skapa den. Framför sallt ställer man sig dock tveksam till vad regeringen kallar »näringspolitisk», eftersom man sett många spår som förskräcker i regeringens näringspolitik. Först när de papper läggs på bordet som visar hur pengarna skall användas och utnyttjas kan man ta ställning till det hela. Jag begärde ordet för att helt summariskt så här dags i debatten göra några reflexioner beträffande tre helt olika ämnesgrupper inom statsverkspropositionen. Den första anknyter till den debatt som här i dag har förts rörande försvarsfrågan. Det är två punkter som jag därvid vill fästa uppmärksamheten på. Den första gäller att man i de officiella handlingar som rört debatterna om för svarskommittén och försvarskommitténs resultat har konstaterat, att försvarsutredningen icke har kunnat komma till sådant resultat att det kunnat läggas till grund för nästa budgetår. Jag skulle vilja kalla detta en förskönande omskrivning, eftersom detta misslyckande eller negativa resultat, vilket man nu vill kalla det, helt berodde på att för kommittén, om jag så får uttrycka mig, utomstående krafter grep in i arbetet och omöjliggjorde vidare förhandlingar. Det var alltså inte kommitténs misslyckande utan så att säga ett inhopp från kulissen som gjorde att det resultat vi hade hoppats på inte kunde uppnås. Det är mycket väsentligt att den saken fastslås. För det andra vill jag understryka att vad kommittén hittills har diskuterat och alltjämt diskuterar inte är beslutskostnadsramar utan utredningskostnadsramar. Den allmänhet som försöker bilda sig en uppfattning om försvarsfrågan och diskussionen kring den har blandat ihop dessa två begrepp, vilket är högst ödesdigert. Vi har ännu inte kommit in på debatten om beslutkostnadsramarna.

Först bör understrykas, att det gäller en utgiftsnivå, vilket innebär att reservationsmedel från tidigare år icke får utnyttjas. Vidare har man reducerat försvarsindex, vilket också innebär en ganska betydande förlust. Slutligen har man för beräkning av anslaget på kapitalbudgeten tillgripit en helt ny metodik, vilken ger en eftersläpning av priskompensationen från 1965 68 och som också ger icke oväsentliga merbelopp. Allra sist i detta sammanhang vill jag fästa uppmärksamheten på att man i denna huvudtitel har räknat in förbättrade värnpliktsförmåner, kostnaderna för Muskövarvets färdigställande och tygmateriel för de nya regementena I 1 och Ing 1. Allt som jag här har räknat in jämte diverse andra kostnadsposter av mindre betydelse gör att man kommer upp till en differens på kanske drygt 600 miljoner. Det krävs en ganska ingående teknisk undersökning för att i detalj klarlägga detta.

Beträffande försvaret vill jag vidare uttala den förhoppningen att det nu skall bli slut på de ganska störande inslag som har förekommit, bland annat de ingripanden som jag här nämnde om och som irriterat och försvårat arbetet. Vi har nu, herr talman, haft exempel på både inhopp och uthopp i försvarskommittén. Det är dock fråga om ett allvarligt arbete. Kommittén försöker ju få fram ett för oss alla acceptabelt förslag till en kostnadsram för Sveriges försvar. Detta arbete bör då också bedrivas med det allvar som uppgiftens art fordrar. Jag vågar i likhet med herr Eliasson här tidigare i kväll uttala en livlig förhoppning, att vi trots det något beklagliga uppspelet nu skall kunna arbeta så i fortsättningen att ett positivt resultat uppnås och att vi om möjligt även kan komma fram till en samförståndslösning. Detta bör inte på något sätt hindra en sund och genomlysande debatt av de olika delarna av försvarskostnaderna. Får jag sedan helt kort uttrycka den tillfredsställelse jag kände, när jag läste avsnittet under handelsdepartementets huvudtitel rörande den fredliga atomkraften. Vi hade senast i fjol här i kammaren en livlig debatt om detta ämne och vi var då ganska ense om — särskilt högern och jag — att man kunde tala om dödförklaring av den s.k. blågula linjen med tungt vatten och naturligt uran. I år bevittnar vi dess begravning. Då kunde det verka som om man talade för döva öron när man sade, att vi måste skynda på för att komma fram till ett kommersiellt utnyttjande av atomkraften, eftersom vår konsumtion av elkraft stiger mycket hastigt. Skall vi kunna tillgodose detta behov utan att totalt förstöra norrlandsälvarna, måste vi tänka oss en effektiv och riktig, kommersiellt insatt produktion av atomkraft. Det kan ske endast på lättvattenlinjen, d.v.s. med lätt vatten och anrikat uran, och anrikat uran kan vi som bekant inte producera här i landet, det måste köpas utifrån. Nu konstaterar jag till min glädje att handelsministern under fjolåret har träffat ett avtal med Amerikas förenta stater som skall gälla under hela 30 år och som tydligen kommer att ge oss mycket stora möjligheter att förse en expanderande, på atomkraft baserad kraftindustri här i landet med råmaterial. Detta innebär visserligen en kontroll av hur vi kommer att utnyttja de råämnen som vi köper, men jag tror att vi är alldeles överens om att vi inte bara måste underkasta oss den kontrollen utan att vi också är villiga att göra det. Detta betyder, skulle jag vilja säga, en ny epok i svensk atompolitik, och jag hoppas nu att man skall ta konsekvenserna därav. Statsrådet föreslår att man tills vidare provisoriskt skall förlänga verksamheten vid Ranstad. Jag skall inte ta ställning till det, men jag känner mig tveksam därtill. Dessutom ställer statsrådet i utsikt en utredning beträffande atombolagets fortsatta arbetsuppgifter. Jag finner den utredningen i hög grad påkallad, eftersom detta bolags miljonslukande — för att inte säga miljardslukande — verksamhet nu måste underkastas grundlig revision. För det tredje skulle jag, herr talman, till sist vilja säga ett par ord i anslutning till de uttalanden som gjorts här i debatten om den indignation vi alla känner inför de fruktansvärda våldsdåd som begåtts mot polisen. Som ledamot av rikspolisstyrelsen har jag någon möjlighet att i viss mån se hur sådant återverkar. Jag vill inte fördölja, herr talman, att de senaste månaderna eller kanske åren varit oerhört påfrestande för den svenska polisen. En rad polismän har fallit offer för brottslingarnas eldvapen. De har också bekrigats med sten och andra våldsmedel och dessemellan utsatts inte bara för kritik, för det tål polisen, utan för nedsättande omdömen av ett slag som måste kännas mycket sårande för en kår som i det fallet inte kan försvara sig. Vi får inte glömma bort att vi sedan ungefär tio år tillbaka har en annan typ av brottslighet att bekämpa här i landet än vi hade tidigare. Förr var det relativt oskyldiga tjuvar och dynamitarder som härjade. Nu är brottslingarna för det första beväpnade, i många fall med eldkraftiga automatvapen, och för det andra biloch ofta flygburna. De uppträder som veritabla gangster och det är givet att om polisen kommer åtskilliga timmar för sent till brottsplatserna blir det ett svårt arbete innan brotten kan klarläggas. Icke desto mindre vill jag säga att även om uppklarningsprocenten sjunkit har många berömvärda utredningar gjorts, vilka klarlagt också listigt iscensatta brott. Man har rätt att hoppas att på militärt håll insättes all kraft för att lösa frågan om ett verkligt effektivt skydd av ena eller andra slaget mot dessa fruktansvärda vapenstölder. Och jag har efter att i många år ha sysslat med försvarsfrågor bestämt mig för att från denna plats säga, herr talman, att finns det ingen annan utväg får vi ta in dessa vapen från de decentraliserade mobiliseringsförråden och lägga dem i väl bevakade förråd i anslutning till förbandsplatserna där vi har ständig bevakning. Vi kan inte ta på vårt ansvar att vapen av detta slag — eldkraftiga och oerhört effektiva vapen — skall kunna stjälas och sedan användas mot dem som har till uppgift att skydda rättssäkerheten och den fredliga befolkningens liv och egendom. Slutligen vill jag påpeka att i de ligor av gangster, som för närvarande opererar, råder en nästan otroligt hård solidaritet mellan medlemmarna. De planlägger både hur brotten skall begås och vem som skall begå dem.

Som tiden nu var långt framskriden och flera talare anmält sig för yttrandes avgivande, beslöt kammaren på herr talmannens förslag att uppskjuta den fortsatta överläggningen till morgondagens plenum. För deltagande i ordinarie session i Strasbourg med Europarådets rådgivande församling får jag härmed anhålla om ledighet från riksdagsgöromålen under tiden den 23—27 januari 1967. för att nedbringa olycksfallsfrekvensen på vägarna,

Herr talman! Jag skall i mitt anförande i huvudsak begränsa mig till ett enda avsnitt av det politiska fältet, nämligen till några enligt centerpartiets mening viktiga problem som sammanhänger med den markpolitik samhället bedriver och utnyttjandet av våra naturresurser. Jag tror inte det innebär någon överdrift att påstå att vi ända intill senaste tiden har bedrivit en rent skrämmande rovdrift när det gällt att utnyttja våra markoch naturtillgångar. Vattendragen kring tätorterna är starkt förorenade, luftföroreningarna ökar oavbrutet och är rent hälsofarliga, grusåsarna är för hårt exploaterade och utgör ofta skrämmande inslag i landskapsbilden. Genom den omfattande nedläggningen av jordoch på senaste tiden även bostadsfastigheter på landsbygden förvandlas det gamla kulturlandskapet på många håll till ren ödebygd. Åkrar och beteshagar buskas igen och byggnadsbeståndet förfaller och ruttnar ned. Nu när förstörelsen och förfallet fått sådan omfattning att skadorna och skadeverkningarna i många fall endast mycket bristfälligt och till dryga kostnader kan avhjälpas vaknar vi äntligen upp och inser att skyndsamma samhällsåtgärder måste till, om inte situationen till slut skall bli oss helt övermäktig. Vi får hoppas att den allt intensivare planeringsverksamhet som bedrives på länsstyrelseplanet skall börja lämna spår efter sig, så att man snarast möjligt kan omsätta det dyrbara planeringsarbetet i praktisk handling. Det är inte mycken mening med all planeringsverksamhet, om den av ekonomiska skäl eller av brist på personella resurser inte kan följas upp ute på fältet. Vi får väl betrakta det som ett bevis för att man nu äntligen också på högsta nivå har kommit underfund med att det måste tas krafttag för att bringa ordning och reda i planeringsverksamheten genom det organisationsförslag rörande planoch byggnadsväsendet som statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet i en särskild proposition ämnar förelägga årets riksdag. | Ett annat bevis för ökad aktivitet på departementsnivå är den koncentration av olika organ, som har beröringspunkter med naturvården, till ett centralt organ för hela naturvårdsområdet, som jordbruksministern har varslat om i sin huvudtitel. Man kan också med tillfredsställelse konstatera att de medel som står till förfogande för forskningsändamål inom naturresursområdet och som hittills har utgått under flera huvudtitlar nu sammanförts till ett gemensamt anslag under jordbruksdepartementet. På så sätt öppnas möjligheter för en forskningsoch undersökningsverksamhet inom hela naturresursområdet och skapas bättre förutsättningar för en samordning av verksamheten. Enligt min mening är det ett gott grepp av jordbruksministern att försöka till jordbruksdepartementet samla så många frågor som möjligt, som har beröring med våra naturresursers utnyttjande och vård. Endast härigenom kan vi få det samlande grepp om hela det problemkomplex som en rationell hushållning med naturresurserna måste förutsätta i den typ av tätortssamhälle vårt land håller på att utvecklas till. Jordbruksfrågorna kommer på så sätt inte längre att få spela den helt dominerande roll som de hittills gjort i departementets verksamhet, utan de kommer genom utvecklingens obönhörliga gång att endast bli en del — visserligen en mycket viktig sådan — i ett ännu större sammanhang, nämligen våra samlade naturresursers vård och utnyttjande. Under den senaste valrörelsen var markpolitiken föremål för stort intresse och livlig debatt — tyvärr ofta av mycket osaklig karaktär. Anledningen härtill får väl sökas däri att frågor som rör markförvärv och markanvändning ofta är av starkt kontroversiell art.

Genom den livliga debatt som ständigt förs och som på grund av dessa frågors vikt måste föras på detta område och genom den ständigt pågående utredningsoch lagstiftningsverksamheten här det bland allmänheten skapats en känsla av osäkerhet om vad statsmakterna ytterst syftar till med sin markpolitik. är det en successiv socialisering och kommunalisering av all privatägd mark, eller ämnar man begränsa sig till sådana markförvärv som är oundgängligen nödvändiga för att tillgodose angelägna samhälleliga behov? I de stora tätorternas omgivningar är markbehovet mycket stort, och jag inser mer än väl att kommunerna måste förfoga över en tillräckligt stor markreserv för framtida behov. Men nog blir man en smula betänksam när man i tidningarna får läsa hur Stockholms stad lägger under sig det ena stora markområdet efter det andra, ofta miltals från stadens centrum. Såvitt jag kan förstå rör det sig i många fall om markreserver som inte kan komma att exploateras på 20 å 30 år. Har staden över huvud taget någon plan för hur dessa marker under tiden skall skötas och vårdas, eller skall de bli nya, upprörande exempel på den vanhävd och vanvård som så ofta karakteriserar de kommunägda jordbruksfastigheterna och markområdena kring våra storstäder? Det är ju rent absurt att tänka sig att vi har en naturvårdslagstiftning som genom punktinsatser syftar till att bevara vad man kallar omistliga naturvärden åt människorna, samtidigt som det uppstår en vid ring kring storstäderna där det gamla kulturlandskapet fullständigt får förfalla i väntan på en till tiden oviss exploatering. Det är på detta område som planverksamheten måste gripa in och ge klara besked om hur man tänker sig att markanvändningen skall ske. Sedan måste också ekonomiska resurser ställas till förfogande, så att planerna verkligen kan genomföras inom rimlig tid. En privat exploatör går det i regel att komma till rätta med; en kommun är det i sådana fall närmast hopplöst att få någon rätsida på. Man får väl nöja sig med att uttala en stilla förhoppning att företrädarna för kommunerna skall känna sitt ansvar inte bara för att skaffa kommunerna en stor markreserv utan också när det gäller att vårda den på ett anständigt sätt. Jag skulle vilja säga några ord om lagstiftningen i fråga om tvångsförvärv av eller tvångsåtgärder mot privata markägare. Sådana tvångsåtgärder kan vidtas inom en mängd olika lagområden, t.ex. expropriationslagen, byggnadslagen, vattenlagen, naturvårdslagen och väglagen för att nämna några av de viktigaste. Det är hög tid att dessa lagar bättre koordineras, så att deras innebörd kan göras lättare begriplig för en större krets än för närvarande — det är nu endast möjligt för en specialist att hitta rätt i den djungel av lagparagrafer som reglerar i stort sett liknande saker på olika sätt. Man har till den milda grad lyckats krångla till lagstiftningen på detta område, att man nu i stället i de utredningsförslag, som framlägges, på administrativ väg försöker komma förbi svårigheterna i gällande lagstiftning. Ur allmän rättssäkerhetssynpunkt anser jag att det är hög tid att säga ett varningens ord. Det borde vara möjligt att förenkla och koordinera lagstiftningen på det markpolitiska området, så att denna lagstiftning kunde bli ett snabbare verkande och smidigare instrument i samhällets hand på samma gång som den garanterade den enskilde markägaren en rimlig grad av rättstrygghet och rättssäkerhet. Så, herr talman, några synpunkter på en fråga som har ett högst påtagligt samband med de problem jag här uppehållit mig vid. Det gäller hushållningen med de markoch naturresurser som över huvud taget står hela mänskligheten till buds och som utgör den yttersta förutsättningen för människornas försörjning och levnadsstandard. Vi har nått ett skede i mänsklighetens utveckling både tekniskt och försörjningsmässigt då den tid som står till förfogande för att bemästra och behärska alla de faktorer, som kommer att avgöra om en katastrof skall inträffa eller inte, är mycket begränsad. Vi kan inte längre avgränsa våra försörjningsproblem från omvärldens och fortsätta att se dem ur en snävt egoistisk synvinkel. Vi vet att situationen i fråga om världens livsmedelsförsörjning stadigt försämras och att det därför är nödvändig! att de samlade resurser, som finns p:? olika håll i världen, utnyttjas på ett effektivare sätt. Alla krafter måste, så långt möjligt är, samordnas i syfte att skapa ett världshushåll, där människorna åtminstone hjälpligt kan garanteras en dräglig livsmedelsförsörjning. Jag tror att detta måste vara utgångspunkten för vår bedömning när vi senare under vårriksdagen skall avgöra hur vår framtida jordbrukspolitik skall utformas. Eller med andra ord: Hur skall vi kunna på effektivast möjliga sätt lämna vårt bidrag till världens livsmedelsförsörjning? Utgångspunkten får inte vara hur vi skall kunna utforma en jordbrukspolitik som vi ur egoistisk synpunkt sett kan tjäna mest på, utan hänsyn till om en sådan politik ytterst skulle drabba de svältande massorna i utvecklingsländerna. Jag säger detta med tanke på finansministerns yttrande i gårdagens debatt, då han sade att han ännu inte hade bildat sig en uppfattning om huruvida det vore bättre att bygga en handelsgödselfabrik i ett utvecklingsland än att skänka livsmedel till samma land. För min del tror jag att världens livsmedelssituation redan är sådan, att detta inte är ett realistiskt alternativ. Vi behöver med andra ord både skaffa fram livsmedel i de områden, där detta snabbt låter sig göra, och bygga industrier i utvecklingsländerna, som där kan bilda underlag för en bättre försörjning. — Att jag inte är ensam om denna uppfattning vill jag verifiera genom att hänvisa till några uttalanden från FAO: »När World Food Programs styrelse hade sitt senaste sammanträde i FAO:s högkvarter i Rom i november 1966 be tonades ånyo vikten av att alla länder internationellt och solidariskt deltar i livsmedelsproduktionen. Chefen för hela aktionen, A. H. Boerma, sade bl. a: Livsmedelshjälpen startade som ett svar på Ööverskottsproduktionen i de rikare områdena av världen. Den ändrar nu karaktär och blir ett gensvar på underproduktionen i = utvecklingsländerna. Detta innebär en fundamental förändring, som kräver en förnyad granskning av många av de uppfattningar som har väglett oss hittills. Det betyder, att livsmedel måste produceras avsiktligt för livsmedelshjälpen. Detta leder till önskvärdheten av att resurserna sammanslås och kostnaderna delas, vilket understryker nödvändigheten av att ge denna hjälp multilateral karaktär. Det betyder att livsmedelshjälp och livsmedelsproduktion måste bli en angelägenhet för varje land vare sig detta är exportör eller importör av livsmedel.

Rådet noterar att resurserna för den internationella livsmedelshjälpen för de tre åren 1966—1968 uppgår till 155 miljoner dollar under det att det av FN och FAO gemensamt uppsatta målet var. 275 miljoner dollar.

Den årliga summan håller sig nu kring cirka en miljard dollar. Herr talman! Jag tror inte att vi längre kan avgränsa frågan om våra resursers utnyttjande till en fråga som enbart angår oss själva, utan den måste fogas in under ett solidaritetsperspektiv, som omfattar alla nationer och alla människor.

Herr talman! I skuggan av den lilla jordbruksdebatt som fördes här i går kväll när jordbruksministern tog till orda skulle jag vilja ta upp några frågor som framför allt berör jordbruket. I bilaga 11 till statsverkspropositionen nämns i den inledande översikten att skördeutfallet för de mellansvenska länen var betydligt sämre än genomsnittet för landet, framför allt beroende på ihållande torka. Utfallet i t.ex. vissa delar av Sörmland blev onekligen något av ett bottenrekord med skörderesultat som låg mellan 0 och 5 säckar per tunnland. På många fält ansåg man det inte ens lönt att ge sig ut med skördemaskiner utan tog i stället till plog eller harv för att vända ned de få och korta strån som fanns. Detta har ställt många jordbrukare i dessa områden i ett mycket besvärligt ekonomiskt läge. Man räknar givetvis allmänt med att skördeskadeskyddet skall fungera och ge en viss kompensation. Men ännu en bit in på det nya året har inga resultat framkommit beträffande den objektiva bedömningen av skördeutfallet. I detta sammanhang aktualiseras några frågor som flera gånger tidigare tagits upp här i riksdagen. Den sena utbetalningen av skördeskademedel medför att jordbrukarna inte får några pengar när de skulle behövas bäst, nämligen på hösten i samband med skörden då ofta varuväxlar förfaller till betalning. Den väntade inkomsten från skörden blir otillräcklig och jordbrukarna kan inte klara alla räkningar och löpande driftutgifter. De måste antingen leva på eventuella kapitaltillgångar eller också låna på ett eller annat sätt. Härtill kommer att självdeklarationen som skall lämnas nu den 15 februari kan komma att utvisa en driftförlust eller i varje fall ett mycket lågt netto. Det medför visserligen att man kan räkna med återbäring av skatt nästa höst, men det blir skatteförluster genom att vissa avdrag inte kan göras. Man kommer i varje fall inte ifrån den kommunala skatten på garantibeloppet, 2 procent av taxeringsvärdet, även om inkomsten skulle vara lika med 0. Hur går det då det följande året? Jo, om man får normal skörd och normal inkomst, blir det betydande bekymmer även då. Den normala inkomsten och de försenade skördeskadepengarna är naturligtvis välkomna, men ger tillsammans upphov till en hög taxerad inkomst med åtföljande hög skatt, bl.a. beroende på marginaleffekten, detta trots att det inte blir några pengar över sedan en del av skuldsättningen från det svåra året är avklarad. Skattebelastningen kan också till stor del påverka nästa år genom efterskatt, vilket i sin tur skapar svårigheter för det året och för kommande år. Det finns verkligen stor anledning att försöka klara upp de problem som hör ihop med ojämna inkomster, vilket jag här helt kort har redovisat och som framträder särskilt markant under speciellt dåliga skördeår. Men det är inte bara jordbruket som ställs inför dessa problem. För fiskets folk är det kanske ännu vanligare med starkt växlande årsinkomster. Enligt bil. 11 beräknas fiskets avkastning under år 1966 vara mindre till såväl kvantitet som värde än under år 1965, bl.a. beroende på den långa isvintern. Detta är inte minst fallet för ostkustens fiskare, som blev utestängda från fiske under en stor del av den annars lämpligaste och viktigaste säsongen. Liksom lantbrukarna har yrkesfiskarna alltid varit mycket starkt intresserade av att få möjlighet till någon form av resultatutjämning. Genom att inrätta ett konto, liknande skogskontot, kan man åstadkomma en utjämning mellan olika år. Detta är en mycket enkel väg att dämpa den negativa effekten av ojämna inkomster. Hittills har den socialdemokratiska — riksdagsmajoriteten vid varje tillfälle då denna fråga förts fram varit negativt inställd. Är det ett orealistiskt önsketänkande att höstens valresultat skall medföra att regeringspartiets representanter i år vid bedömandet av frågan — den kommer säkerligen upp i motioner — intar en annan ställning? Från vårt håll kommer vi i varje fall inte att förtröttas i våra ansträngningar att försöka lösa denna mycket viktiga fråga, som i viss mån har karaktären av rättvisefråga. Jag tror också att det är nödvändigt att på andra vägar än för närvarande försöka komma till rätta med och mildra verkningarna av en speciellt dålig skörd. Skördeskadeskyddet är bra i och för sig, även om man hoppas på betydande förbättringar. På grund av den relativt höga självrisk som är inbyggd i systemet kan det hända att någon ersättning alls inte utgår, trots att betydande bortfall av inkomster, som kanske motsvarar hela eller en stor del av den beräknade nettoinkomsten, föreligger. Detta förhållande kommer att bli alltmer vanligt ju större enheterna och därmed omsättningen blir. Problemet blir alltså mer och mer aktuellt i framtiden genom den fortgående yttre rationaliseringen som ju alla är intresserade av att främja. Det finns inget motiv för att nu ta upp någon ingående debatt om vår framtida jordbrukspolitik, eftersom man som bäst förbereder regeringens förslag och eftersom ett ganska omfattande samråd tycks ha etablerats med företrädare för jordbruket. Detta ger anledning till en förhoppning om att regeringen inte känner sig bunden vare sig av jordbruksutredningens majoritetsförslag eller av sitt eget utspel under förra våren. Det finns fullgoda skäl till nya ställningstaganden, inte bara mot bakgrund av de förslag som kommit fram genom remissyttrandena över utredningen. Jordbruksutredningen räknar med att de västerländska industriländerna under de närmaste tio åren kommer att ha svårsålda livsmedelsöverskott. Vi lever verkligen i en föränderlig värld. Det är inte lätt att med någon grad av säkerhet förutsäga utvecklingen på något område. Detta gäller inte minst livsmedelssituationen globalt sett, en fråga som här tidigare belysts, bl.a. av herr Hansson i Skegrie. Vi vet att världens befolkning hastigt ökar. Den första miljarden uppnåddes ungefär 1830, det dröjde sedan ungefär 100 år innan nästa miljard uppnåddes men endast 30 år innan den tredje miljarden kunde registreras. Vi är nu uppe i 3,2 miljarder, och 1980 räknar man med en befolkning på 4,5 miljarder. Det kommer alltså att bli en ökningstakt som motsvarar en miljard på ungefär tio år. Även om man alltså ganska säkert kan förutse denna utveckling — som med skäl kallas en befolkningsexplosion — är det inte lika lätt att bedöma vilka livsmedelsresurser från hav och jord som kan mobiliseras för att någorlunda mätta den växande befolkningen och framför allt vilka möjligheter det finns att bättre än nu fördela de resur ser som kan skapas på jordklotet. Att alla resurser behöver mobiliseras är däremot alldeles uppenbart. Vid jordbruksutskottets besök i USA i höstas fick vi ett mycket kraftigt verifierat besked om att man ansåg att under den senaste tiden en mycket markant omsvängning hade ägt rum i fråga om den globala efterfrågan på livsmedel. De tidigare lagrade överskotten hade försvunnit. Man räknade med en fortsatt ökad efterfrågan såväl inom som utom USA, betingad av befolkningsökning och framför allt av att u-länderna hade fått något större köpkraft än tidigare. Denna omsvängning, som kom tidigare än väntat, får direkta konsekvenser för jordbrukspolitiken i USA. Man kommer t.ex. att efter hand minska de arealer som undantagits från produktion i den s.k. jordbanken. Producentpriserna på olika jordbruksprodukter hade stigit på grund av utvecklingen, och det hälsades för övrigt med tillfredsställelse inte bara av jordbrukarna själva utan också av representanter för den statliga jordbruksadministrationen med jordbruksministern i spetsen. Det är alldeles uppenbart att jordbruksutredningen i vårt land har gjort en felbedömning beträffande efterfrågan på livsmedel i världen. Denna felbedömning är i och för sig fullt förklarlig. Den förändrade utvecklingen har av allt att döma kommit som en överraskning även för Amerika, där man borde ha betydligt större möjligheter än vi att förutse händelseutvecklingen. Frågan om den globala efterfrågan och tillgången på livsmedel, som många före mig och nu senast herr Grebäck har pekat på, måste ha utomordentligt stor betydelse för bedömningen av vår framtida jordbrukspolitik. Det ändrade och kärva läget på arbetsmarknaden, som också berörts tidigare i denna debatt, är en annan betydelsefull faktor i sammanhanget. Det är min förhoppning att under in tryck av de bara på ett år ganska radikalt ändrade grundförutsättningarna förslag skall utarbetas för den framtida jordbrukspolitiken i vårt land, vilka kan vinna bred anslutning här i riksdagen. En absolut förutsättning härför är dock att det effektiva och rationella jordbruk som alla önskar också blir lönsamt. För att vi i framtiden skall kunna få driftiga ungdomar att satsa på jordbruk och därigenom erhålla garantier för effektivitet måste det skapas möjligheter för dem att uppnå inkomster och kapitalförräntning som kan konkurrera med möjligheterna inom andra sysselsättningar. En så inriktad jordbrukspolitik är säkerligen också ett konsumtionsintresse, då den på litet sikt ger den bästa garantien för rimliga livsmedelskostnader. I fråga om självförsörjningsgraden tror jag att det största problemet i framtiden blir att se till att vi inte får för låg självförsörjning. Den måste motsvara den målsättning vi har för jordbruket i ett avspärrningsläge. Om vi i fortsättningen ännu några år kommer att ha bekymmer med en överproduktion av vissa produkter — det kanske alltid i viss mån blir fallet beroende på årsnederbörd och övriga väderleksförhållanden — tycker jag att dessa överskott med fördel kan utnyttjas som en del av vår hjälp till u-länderna. Jag har aldrig förstått vad det skulle vara för fel med en så utformad bjälp. Såvitt jag förstår kom t.ex. torrmjölkssändningen till Indien till mycket stor nytta och välsignelse, kanske mycket större än många andra former av u-hjälp. Jag är glad att jordbruksministern i går sade sig ha förståelse för sådana här tankegångar. Till sist, herr talman, vill jag framföra en vädjan till jordbruksministern från yrkesfiskare och andra skärgårdsbor vid ostkusten. Låt dem få några få dagars vårjakt på bl.a. guding, alltså ejderhannar! Utnyttja den befintliga möjligheten till undantag från den in ternationella fågelskyddskonventionen! Det är ett undantag som har skapats på svenskt initiativ just för att kunna ge möjlighet till vårjakt för denna befolkning. Jordbruksministern har stöd för en sådan åtgärd från en majoritet av de riksdagsmän som häromåret behandlade frågan här i riksdagen. Det finns ett mycket gott studiematerial i Finland och på Åland, där det bedrivs en erkänt god sjöfågelvård och där skattningen av beståndet huvudsakligen är förlagd just till vårjakt på sjöfågel.

Herr talman! Ehuru utrikesministerns anförande inte var särskilt kontroversiellt, vill jag ändå tillåta mig att göra ett par påpekanden.

I anslutning härtill vill jag fråga, om utrikesministern som u-landsminister kommer satt intressera sig för frågan om den svenska sockerimporien, som ju diskuterades så intensivt i somras.

Ni har på ett förberedande stadium haft en välvillig inställning till detta problem, men frågan är om svenska staten, när det närmar sig handling, kommer att infria vad som ställts i utsikt och genom ett aktivt agerande i den riktningen kommer att göra en insats för u-länderna.

Herr talman! Det skulle naturligtvis vara lockande att knyta an till denna debatt om våra insatser för utvecklingsländerna, Jag skall emellertid avhålla mig härifrån, eftersom min avsikt varit att uppehålla mig vid en del annat som hänger samman med den framlagda statsverkspropositionen. Låt mig ändå få säga att jag helt ansluter mig till de synpunkter som herr Svensson i Kungälv framförde sent i går kväll, då han talade om de mycket besvärliga problem som sammanhänger med våra insatser för utvecklingsländerna. För några år sedan fördes i vårt land en ganska lång och invecklad diskussion rörande vår inställning till ideologierna. Från visst håll — jag tänker närmast på professor Herbert Tingsten — hävdades att vi numera har lämnat det ideologiska stadiet; han uttryckte det på det sättet att ideologierna är döda. När man lyssnat till den debatt som pågått sedan statsverkspropositionen framlades, särskilt den debatt som under gårdagen fördes beträffande statsbudgeten, så måste man ändå konstatera att vi fortfarande har ganska olika uppfattningar. Inte minst gäller detta våra ideologiska = ställningstaganden. Den ideologiska inställningen är ju inte 1 första hand, kanske inte alls, en fråga om dogmatik, utan mera en fråga om värderingar, inte minst då det gäller fördelningsproblemen. Visst kan vi vara tämligen överens i många och väsentliga frågor. Särskilt förefaller det vara ganska lätt att uppnå enighet när det gäller att göra upp önskelistor över förbättringar inom skilda områden av samhället där vi finner att brister föreligger. Jag kritiserar inte detta förhållande utan har endast velat notera företeelsen. Personligen skulle jag emellertid — och jag tror att många delar den na min uppfattning — sätta mycket stört värde på en sådan enighet också när det gäller att ta konsekvenserna av de önskemål som framförs i dessa önskelistor. Framför allt borde vi kunna vara överens om att de ekonomiska bördorna skall fördelas efter vars och ens ekonomiska förmåga. Vår personliga syn på dessa frågor, liksom de politiska partiernas, har i hög grad att göra med våra ideologiska värderingar. Herr talman! Den av regeringen framlagda budgeten har mycket enstämmigt bedömts som en stram och återhållsam budget. Denna bedömning är naturligtvis riktig, särskilt om man beaktar det förhållandet att inga nya och kostnadskrävande reformer föreslås. Som jag ser saken bör man emellertid inte förbise det faktum att tidigare beslutade och för medborgarna värdefulla samhällsåtaganden fullföljs. Särskilt finns det anledning att peka på sådana saker som utbildning, höjning av folkpensionerna, arbetsmarknadspolitiken, som lika gärna skulle kunna kallas näringspolitiken. Skatteutjämningsbidraget till kommunerna höjs ytterligare, något som ur solidaritetssynpunkt är ytterst värdefullt. Även på andra områden fullföljs som bekant samhällets olika åtaganden. Att regeringen trots de begränsade ekonomiska resurserna förstärker arbetsmarknadsoch = näringspolitiken hälsar jag med den största tillfredsställelse. Förslaget att skapa en särskild fond för investeringar inom industrien är ju den stora nyheten på detta område. Som jag ser saken är denna åtgärd både nödvändig och angelägen, inte minst med hänsyn till de stora omställningar inom näringslivet som vi i ökad omfattning konfronteras med. Under de senaste åren har som bekant strukturförändringarna skett i en allt snabbare takt i syfte att effektivisera den industriella verksamheten och därmed öka vår konkurrensförmåga. Vi har säkerligen anledning att räkna med att den utvecklingen kommer att fortsätta. Jag vill i detta sammanhang understryka angelägenheten av att strukturförändringarna sker i nära samverkan mellan parterna på arbetsmarknaden och samhället, stat och kommuner. Tyvärr möter man alltjämt i vissa läger en föråldrad och efterbliven inställning till dessa frågor. Det är nödvändigt att ständigt påminna om att vi i alla sammanhang har med människor och människors trygghet att göra. Beträffande frågan om den nya näringsfondens disposition utgår jag ifrån att löntagarnas intressen kommer att till fullo beaktas. Tillskapandet av fonden kommer nämligen att möjliggöras genom en ökad indirekt beskattning, och därför kan man med viss rätt påstå att det är löntagarnas pengar som kommer att sättas in i företagen i ökad utsträckning. Till den frågan blir det dock anledning återkomma sedan regeringen lagt fram en särskild proposition med förslag rörande fondens sätt att arbeta. Naturligtvis har regeringens förslag om tillskapandet av en näringsfond föranlett blandade kommentarer från borgerligt håll. Högern har utan betänkande avvisat förslaget med den gamla utnötta klyschan att det här är fråga om socialisering. För de s.k. mittenpartierna förefaller frågan bli en ny prövning av ungefär samma innebörd som frågan om radio-TV:s fortsatta verksamhet. Som framgått av pressen har flera företrädare för näringslivet i gammal vedertagen mening framfört mycket kritiska synpunkter. Svenska bankföreningens ordförande Marc Wallenberg Jr har bl.a. sagt att »Sträng-fonden är en utmaning mot näringslivet». Man tar väl inte miste om man förutsätter att denne företrädare för bankföreningen står högern ganska nära. Herr Wallenberg anser det givetvis vara självklart att bankerna är bäst skickade att styra krediterna och därmed kapitalströmmarna. Någon som helst bevis ning för en sådan uppfattning har dock inte förebragts. Det ligger nära till hands att i det sammanhanget ställa frågan, huruvida exempelvis AP-fonderna <handhafts och handhaves på ett mindre skickligt och ansvarsfullt sätt än om motsvarande kapital hade dirigerats av de enskilda bankerna. Jag vågar påstå att ingen seriös bedömare skulle göra sig skyldig till ett sådant påstående. Men i vad jag vill kalla för vulgärpropagandan har det alltid hetat, att samhället skall hållas borta från ett alltför stort inflytande i dessa sammanhang. Man kan för övrigt göra också en annan reflexion i anslutning till herr Wallenbergs påstående. På den sidan menar man att näringslivet representeras av arbetsgivarna-kapitalägarna. Att de anställda skulle kunna inrangeras i begreppet näringsliv är man tydligen helt främmande för. Jag anser det vara på tiden att dagens och morgondagens kapitalägare lärde sig inse att vårt näringslivs förhållanden i högsta grad får sitt innehåll från och hämtar sina resultat genom de anställdas insatser. Jag vill tillägga att industriell verksamhet inte bara är en fråga om lönsamhet och ekonomisk avkastning utan i minst lika hög grad gäller de anställdas trygghet. Från samma håll som jag här nyss refererat kommer också en del andra intressanta förslag. Vi bör justera ned bostadsbyggandets omfattning och hålla tillbaka kommunernas och de statliga affärsverkens investeringar. Huruvida en nedskärning av exempelvis bostadsbyggandet skulle komma att accepteras av folkpartiet är litet svårt att veta. Propagandan från detta parti gör att det är svårt att tro att man är beredd att acceptera detta förslag. Släktskapen med högern förefaller dock vara så stor att frågan väl får lämnas öppen tills vidare. Den av dessa partier så hett eftersträvade friheten på bostadsmarknaden med bl.a. s.k. marknadsmässig prissättning i fråga om hyrorna som ett vä sentligt inslag blir såvitt jag förstår inte till fördel för en fortsatt industriell expansion — detta sagt mera parentetiskt. Herr talman! Jag nämnde inledningsvis att ideologierna visst inte är döda. En fråga av betydande ideologiskt innehåll gäller den av regeringen föreslagna näringsfonden. Jag måste beklaga att man från borgerligt håll, särskilt från högern och folkpartiet, så litet intresserar sig för vad det egentligen här handlar om. Man gör det till en fråga om socialisering, men det gäller ju de anställdas trygghet och möjligheterna att förebygga de svåraste verkningarna av den omställningsprocess som nu pågår. Högerledaren framhöll i något sammanhang att det svenska folket inte låter lura sig. Jag skulle vilja säga att herr Holmberg och hans parti har anledning att just i detta sammanhang begrunda sanningen i de orden. Avslutningsvis skulle jag, herr talman, vilja beröra en annan fråga som jag anser vara nära förknippad med vår näringspolitik, nämligen bostadsbyggandet. Jag är medveten om att vi får anledning återkomma mera grundligt till den frågan i anslutning till den särskilda proposition regeringen kommer att framlägga beträffande bostadsbyggandet. Vi har varit och är överens om att byggandet i första hand bör ske där bostadsbristen är störst. Detta har emellertid för många inneburit att de tre s.k. storstadsregionerna borde prioriteras. Jag anser att detta är att förenkla frågan i alltför hög grad. Från regeringens sida har tidigare uttalats att man skall ta hänsyn till de expansiva regionerna, och den meningen har för Övrigt understrukits av såväl statsutskottet som sedermera riksdagen. Jag tror att det finns anledning att ytterligare understryka detta, inte minst när det gäller vårt näringslivs fortsatta utveckling. Ett näraliggande intresse för näringslivet torde också vara undervisning och forskning. Jag är medveten om att de båda distinktionerna — storstadsregioner respektive expansiva regioner — kommer att leda oss fram till delvis samma resultat. Vad jag emellertid i detta inlägg, som i första hand har gällt näringspolitiska frågor och trygghetsfrågor, varit angelägen att slå fast är att satsningen på vår industri, särskilt exportindustrien med hänsyn till de aktuella balansproblemen i vår utrikeshandel, måste kombineras med ett bostadsbyggande som tryggar industriens behov av arbetskraft. Näringsoch arbetsmarknadsfrågorna liksom = frågan om bostadsbyggandet är i hög grad frågor som har med de enskilda människornas trygghet att göra.

Herr talman! Oron inom den svenska textilindustrien finns alltfort, även om en viss ljusning kunnat skönjas. Oron delas av andra sektioner inom det svenska näringslivet. Våra kostnadsnivåer ligger långt över våra utländska konkurrenters. Importbegränsningen gentemot en del länder är obetydlig där den inte är helt obefintlig, vilket gör att den svenska marknaden får ta emot en alldeles oproportionerlig import från dessa stater. Att eljest välskötta företag skall läggas ned eller — låt mig använda uttrycket — föra ett högst plågsamt liv av handelspolitiska skäl framstår för både företagsledare och löntagare som obegripligt. Sverige har blivit ett avlastningsområde för andra länders Ööverskottslager. Att Sverige skall ta emot sin del — och jag kan gärna säga sin dryga del — av prisbilliga varor från u-länderna tycker jag ligger utanför all debatt. Men därifrån och till att vi skall ta emot även den anpart som med oss likställda länder inte vill ha är steget långt. Så sker dock nu, och många företagare och arbetare inom textiloch konfektionsbranschen förundrar sig över detta. Denna handelspolitik kan inte fortsätta länge till. Om svensk textilindustri bara får möta den utländska konkurrensen på något så när lika villkor, har den alla möjligheter att fortleva. Jag har förut i denna kammare ställt frågan: Kan Sverige i längden stå kvar som det nära nog enda landet i världen med en helt öppen marknad? Nödgas vi inte — i vart fall när det tryck som länge mött textiloch konfektionsbranschen når även andra branscher — tilllämpa normer som är reguljära inom med oss jämställda västeuropeiska industriländer? Regeringen borde väl säga: Bort med all handelspolitisk diskriminering! En sådan strävan finns, men gäller det textilområdet synes man vara böjd att göra undantag — av obegripliga skäl. Inom EFTA-området har nämligen Finlands, Portugals och Österrikes textilindustrier fått betydande förmåner på den svenska textilindustriens bekostnad. Mellan dessa länder och Sverige råder det i handelspolitiskt avseende ingalunda någon ömsesidighet på textilområdet. Vi är dock med i EFTA. Som exempel på medgivanden av de svenska myndigheterna kan jag nämna att alla textilvaror som nu införes från Portugal är tullfria under det att svenska textilvaror vid export till Portugal fortfarande och under en obestämd framtid belastas med tullar som ofta är lika stora eller större än varans försäljningsvärde. Finland har full tullfrihet vid export till Sverige av alla textilvaror, om jag är riktigt underrättad. Samtidigt har Finland fått medgivande att under år framöver behålla tullar och importreglering som på de flesta textilvaruområden helt utestänger svenska varor från den finska marknaden. Norge och Österrike har genom förlängd tid för tullavtrappning respektive bibehållen importreglering tillåtits försvåra svensk textilexport till dessa länder. Herr talman! Låt mig ett ögonblick anlägga en lokal synpunkt och säga några ord om vikten av att Sjuhäradsbygden, som jag härvidlag särskilt tänker på, får ett mer differentierat näringsliv. Saken är egentligen självklar. Jag vill emellertid framhålla att klok industrilokalisering bör få allt stöd av myndigheterna. Att genom omflyttning söka eliminera undersysselsättningen i denna gamla industribygd innebär ingen lösning. Vid s.k. omskolningar räknar man med att 15—20 procent inte kan hänga med. Det är folk i 50—55 årsåldern. Hur vill man lösa deras problem på ett vettigt sätt? Det är klokare politik att låta den industri leva som de är utbildade för. Här återkommer jag till att kraven på en rimlig konkurrensrättvisa inte får glömmas. Det skulle ur alla synpunkter vara galet att urholka en gammal industribygd med utvecklad samhällsservice och i övrigt goda betingelser för en fortsatt industriell verksamhet. Den optimistiska syn på framtiden som möter i denna utpräglade industribygd visar dock att viljan till krafttag finns. De företagstekniska problemen får industrierna själva söka lösa. De handelspolitiska frågorna är regeringens. Herr talman! Jag vill säga några ord även i en annan fråga. Rikspolischefen har påpekat att brottsligheten håller på att bli alltmer hänsynslös och rå. Han har all anledning därtill. Den grova brottsligheten har ökat markant de senare åren. Våldsbrotten blir fler, hänsynslösheten och föraktet för människoliv är påtagliga. När man betraktar kategorien mord, dråp, barnadråp och misshandel redovisades 1950 totalt 7 528 fall. 1965 hade siffran stigit till 11 973. År 1950 uppgick antalet våldtäkter till 350 medan siffran 1965 var 587. Rånbrottens kurva har stigit ännu brantare. 1950 rapporterades 190 fall och 1965 inte mindre än 963. Förr har man kunnat trösta sig med att den ungdomskriminalitet, som länge varit ett mycket stort problem för vårt land, likväl varit av ett ganska beskedligt slag. Bilstölder, skadegörelse, källarinbrott, väskryckningar o.s.v. har för många unga lymlar varit ett nöje eller ett rutinjobb. Vi har haft förhållandevis liten kriminalitet av det grövre slaget. Men så är det inte längre. Vi har fått en omfattande egendomsbrottslighet och en snabbt expanderande våldsbrottslighet som tar sig uttryck i hemska dåd. Brottslingen skall vara beväpnad och vapnen prövas. Polismannen kunde förr arbeta i den vetskapen att hans uniform och emblem var ett uttryck för rätten och samhället. Nu vet han inte när en eller några gangster kastar sig över honom eller när han blir måltavla för en kulkärve från ett automatvapen. Jag tror att vi alla erkänner att problemet är ytterst svårt att bemästra. Här finns djupdimensioner som är svåra att mäta. En första åtgärd är att problemets existens erkännes helt och fullt; därefter får man söka finna bot. De nyligen timade polismorden har kommit alla normalt funtade människor att bli djupt skakade. Det är fullt naturligt att man inom poliskåren hyser ängslan för att vakna och ambitiösa människor lämnar kåren eller aldrig ger sig in i ett yrke så fullt av vanskligheter. Sex polismän har sedan början av 1950-talet stupat sedan brottslingar i trängda lägen sökt skjuta sig till en tillfällig frihet. Fyra polismän har dödats på kort tid och förra året misshandlades 945 polismän, därav 100 ganska svårt. För en lekman framstår det som något underligt att i vår tekniska och elektroniska tid, när man kan göra nästan vad som helst genom att trycka på knappar, inte bättre skydd kan ges åt den som skall vaka över andras trygghet. Är det alldeles omöjligt att de fina komponenterna i allehanda hjälpmedel inte skulle kunna kombineras till ett känsligt och snabbt reagerande bevakningssystem både för polisen och till skydd för vapendepåer? Man frågar sig inför de tre polismorden: Har polisen tillgång till alla de tekniska medel och den moderna utrustning som den tydligen i högsta grad har behov av? Kan miniatyrradiosändare vara till gagn, bör polisen omedelbart förses med sådana, om det inte skett. Det framstår som ett minimum av sär kerhet att polisen är tidsenligt beväpnad och att en skärpt straffskala tillämpas mot alla som bär vapen i brottsligt syfte. Och — vill jag fråga — i vad annat syfte bär folk kulsprutepistoler eller liknande vapen? Klart är att mot förbrytare av detta slag kommer polisen alltid att befinna sig i underläge. När det gäller liv eller död har den alltid övertaget som skjuter först. Det kan inte polisen göra. Han måste alltid handla under ansvar, men så mycket mer måste det framstå som en primär uppgift för samhället att förse honom med en bättre skyddsutrustning. Det kan kosta pengar, men den utgiften kommer vi inte ifrån. Brottstyper av detta nya slag är produkten av en vegetation på välfärdssamhällets skuggeller baksida. Här har man att göra med hårda, känslokalla individer som inte drar sig för mord om det gäller att täcka återtåget från en relativt enkel stöldturné. Man skjuter, tycks det, nära nog i rena mordglädjen. Att göra inbrott avslöjar brist på sociala spärrar. Att förse sig med skarpladdade vapen vid dylika utflykter och att vara beredd att använda dem vittnar om total frånvaro av allt för mänskligt samliv grundläggande. Sedan finns det nog, herr talman, skäl till att det samhälle som så skarpt reagerar mot gangsterdåd av detta slag också frågar sig: Vad är det som för allt flera in på det brutala brottets bana? Vi kommer då helt enkelt inte förbi sådana brottsbefordrande faktorer som t.ex. alkoholen, påverkan genom bottenlöst usla tryckalster, visning av en del sadistoch våldsfilmer, som också har rum i TV-programmet, och från min synpunkt sett inte minst frånvaron av krist na och humana värderingar för mänskligt samliv. Är man så värst angelägen om att gå till grunden när det gäller att få fram orsakerna, och upplever vi inte gång efter annan en sensationsjournalistikens romantisering av även de råaste våldsbrott? Kan vi hoppas att vi, när förövarna av det senaste trippelmordet blir fast för de hemska saker som har skett, får det kalla mordets nakna fasa fastslagen utan alla omskrivningar och romantiseringar? Enligt uppgift försvinner 300 vapen varje år från förråd av olika slag. Det är pistoler, k-pistar eller gevär. Många kommer till rätta, men 50 procent förblir borta. Det betyder att den illegala vapenarsenalen växer med 150 vapen om året. Antalet vapen håller sig konstant, säger man på sakkunnigt håll. Det skulle betyda att tusentals farliga automatvapen innehas av brottslingar i vårt land i dag. Vi har tusentals militära vapenförråd, av vilka många i dag är av löjligt låg kvalitet. Jag kan hänvisa till en brett upplagd skildring i Göteborgs-Posten för ett par dagar sedan. Uttjänta ladugårdar, gamla bondgårdar, lador och loft användes, och en del av dem ligger rätt ensligt. Det tar inte fem minuter, säger man, för en rutinerad tjuv att ta sig in i rum av den typen. En kofot räcker för att snabbt klara av en järnslå med hänglås över en vanlig ladugårdsdörr. Så kan det helt enkelt inte få vara. När vi inte har kommit längre i mänsklig utveckling än att vi måste hålla oss med stora reserverade lager av dödsvapen för vårt försvar, måste vi se till att de förvaras någorlunda inbrottssäkert. Justitieministerns svar i tisdags i denna kammare på en enkel fråga visar dock att regeringen tänker ta itu med dessa saker ordentligt och ge polisen ett bättre skydd, och vapenförrådens säkerhet skall bättre tillgodoses enligt försvarsministerns löfte. Detta noterar både jag och många andra med tillfredsställelse.